Fru talman! Bo Bernhardsson tar upp en som jag tycker viktig fråga som tangerar frågan om statliga företag, nämligen kommunala företag och kommunala verksamheter. Där är det ofta en monopolsituation i dag. Vi har från mitt partis sida genom åren drivit ett mycket ingående krav på att man skall släppa fram alternativ till de kommunala verksamheterna för att få valfrihet och prispress på utbudet på olika områden. Det kan gälla barnomsorg, äldrevård osv. där kommunerna, ofta socialdemokratiskt ledda, har tagit över alltmer i egen regi. Jag tycker att det finns anledning att debattera dessa frågor och att ge stöd från riksdagens sida till kommuner och även landsting, som nu ändå har en ny syn och är villiga att släppa fram alternativ på olika områden. Det kan finnas anledning att i en utredning titta på vad man kan göra för att underlätta detta och vad det kan få för effekter. Däremot tror jag inte alls att det, som Bo Bernhardsson säger, finns en risk för att det skall uppstå privata servicemonopol. I dagens situation är ju de kommunala servicemonopolen dominerande. Alternativen är fortfarande få. Här behövs alltså en stimulans till kommunerna för att ändra. Jag tror att Bo Bernhardsson och jag är överens om att konkurrens behövs ur olika synpunkter, dels ur valfrihetssynpunkt, dels ur kostnadssynpunkt så att man kan jämföra vad det skulle kosta att driva verksamheter på annat sätt, t.ex. i privat regi.
Fru talman! Vi är inte riktigt överens om att konkurrensbegreppet skall användas inom t.ex. sjukvård, barnomsorg och social verksamhet, där ju faktiskt marknaden inte skall vara utgångspunkten. Det råder inte marknadsmässiga förhållanden på dessa områden. Därför tycker jag inte heller att det är särskilt relevant att tala i termer, som har sitt ursprung i en liberal syn på hur marknaden skall fungera. Alternativ skall finnas, och kostnadspress skall finnas, men inte konkurrens i den vanliga meningen. Nu säger Rolf Dahlberg att det kanske kan finnas skäl att utreda. Men poängen i min kritik var just att man borde ha gjort detta innan man handlade. Man satte i gång en omfattande privatiseringsvåg innan man gick ut och talade om -- detta gäller framför allt moderaterna -- att allting skulle sättas på marknaden. Att utreda en fråga innebär att man tänker efter, att man lyssnar på olika synpunkter innan man handlar. Jag är rätt övertygad om att hade den borgerliga regeringen gjort det, innan den satte i gång sina privatiseringskampanjer, hade utredandet, diskussionerna och debatten lett till att det hade skapats en opinion för att ställa in alltihop. När det gäller statliga företag borde man i förväg ha insett att man inte hur som helst säljer ut stora industrikoncerner. Precis som jag har varit inne på tidigare bör sådana koncerner och storföretag ha stabila, tydliga och starka ägare. Då tror jag också att man hade kommit fram till att riskkapitalet behövs just för nya satsningar och inte för att köpa upp företag som vi redan gemensamt äger. Man hade också kommit fram till att kraften måste läggas ned på att skapa nya jobb och ny tillväxt, inte på att privatisera verksamhet i stat och kommuner, som redan fungerar väl. Det är inte vad framtiden nu kräver av oss, utan det är nysatsningar, tillväxtskapande åtgärder och nya jobb.
Fru talman! Jag talade om den kommunala sektorns verksamhet, som tangerar de statliga företagens verksamhet. Statliga utredningar har naturligtvis inte direkt tagit ställning till om det är bra för staten att äga företag eller om det är bra att de statliga företagen blir privatiserade. Däremot har vi studerat effekten av motsvarande åtgärder i andra länder ute i Europa, där man har erfarenheter av att privatisera statliga företag. Som exempel kan nämnas Storbritannien och också Frankrike, där ju presidenten är av samma partifärg som Bo Bernhardsson. Man har öppet gjort utförsäljningar och sedan utvärderat resultatet, som visar att det var ganska bra att göra så här. Det finns alltså erfarenheter utifrån som vi kan ta lärdom av. Bo Bernhardsson sade att de kommunala verksamheterna inte skall utsättas för konkurrens. Däremot bör det finnas alternativ, för det tycker han är bra -- numera anser man tydligen det inom socialdemokratin. Det är bra att Socialdemokraterna har ändrat sig på den här punkten, och att de i alla fall kan tänka sig privata alternativ. Men så säger de: De privata alternativen får dock inte konkurrera. Detta är något underligt, fru talman. Vid en konkurrens får man ju möjlighet att jämföra hur verksamheten sker i den kommunala regin resp. i det privata alternativet. Vad kostar det hos kommunen, och vad kostar det hos det privata alternativet? Denna konkurrens -- om man nu skall kalla det för konkurrens -- om barn, äldre eller vilka nu verksamheten rör måste ändå komma till stånd i den här situationen. Bo Bernhardsson måste ändå inse att så blir fallet. Det kan väl inte vara något större fel att få klarlagt hur de olika alternativen står sig mot varandra.
Fru talman! Om ni har tagit del av erfarenheterna från Storbritannien, vet ni också att de inte är enbart positiva. Det finns skäl att inta en kritisk hållning. Rolf Dahlberg sade att man även inom den offentliga sektorn, sjukvård och omsorg, kan tänka sig att konkurrera om barn och äldre. Poängen med min invändning mot att använda konkurrensbegreppet är att äldreomsorg och sjukvård icke skall ut på marknaden. Vård och omsorg kan inte fungera som en marknad så länge samhället subventionerar och betalar via skatter. Så måste det också vara. I ett sådant läge är det inte fråga om en marknadssituation, och då tycker jag inte heller att man skall använda konkurrensbegreppet, eftersom det för tankarna just till en marknad där man köper, säljer och konkurrerar om äldre och barn. Anledningen till att det inte rör sig om en marknad är att det handlar om tre aktörer. Det är en aktör som betalar, dvs. vi alla via skattsedeln, en annan aktör som konsumerar och har behoven samt en tredje aktör som bara producerar. Det råder således ingen marknadssituation. Därför kan man inte pressa priser på samma sätt som i en idealisk marknadssituation. Erfarenheterna från t.ex. USA visar ju också att ett system med en kombination av offentligt betalande och privatisering i stor omfattning leder till att kostnaderna drivs upp just för att man har gjort en felbedömning. Det är inte fråga om någon marknadssituation, och det skall det inte heller vara.

Fru talman! Jag har tillsammans med de övriga socialdemokratiska ledamöterna från Norrbotten i en motion föreslagit att riksdagen återkallar det tidigare fattade beslutet om ett bemyndigande för regeringen att privatisera LKAB. Utskottet föreslår avslag på motionen bl.a. med motiveringen att privatisering av statliga företag leder till ökad konkurrens. Då frågar man sig onekligen: Vem skall LKAB konkurrera med i Sverige? Numera är LKAB i stort sett det enda järnmalmsföretaget av avgörande betydelse i det här landet. När det gäller LKAB har erfarenheterna hitintills visat att det har varit till fördel för företaget med ett statligt ägande just på grund av den utifrån kommande konkurrensen. På 50 och 60-talen och en bit in på 70-talet var Vid den tidpunkten var man under en lång period prisledande och man gjorde väldigt goda vinster. Men så småningom fick man bittert erfara den tilltagande konkurrensen, i första hand från de brasilianska och de australiska gruvföretagen. Denna konkurrens nådde sin kulmen i början av 80-talet, och om vi då inte hade haft en socialdemokratisk regering och om företaget hade varit privatägt, hade vi i dag med sannolika skäl icke haft det solida företag där uppe, som vi i dag har -- ett företag som bättre än många andra har klarat av denna lågkonjunkturs svårigheter. Jag har på skilda sätt motarbetat en privatisering av LKAB. Jag har ställt frågor till näringsministern, och jag har motionerat vid två tillfällen. Dessutom har jag anmält handläggningen av det här ärendet till konstitutionsutskottet, för jag anser att handläggningen och beredningen helt enkelt är en nonchalans mot tidigare fattade riksdagsbeslut när det gäller förstatligande av LKAB. Jag blir mer och mer övertygad om riktigheten av de insatser som vi socialdemokratiska ledamöter från länet har gjort i den här frågan. Det är sällan eller aldrig som man i länet möter människor -- med få undantag -- som stöder regeringen i privatiseringsfrågan. Med få undantag, sade jag, och då tänker jag i första hand på den moderate gruppledaren i kommunfullmäktige i min hemkommun Kiruna, som i en tidningsintervju förklarade sig beredd att för 3 000 kr. köpa aktier i LKAB. Det var sannerligen inte mycket att komma med. Antingen har han inte råd med mer, och då skall han inte tillhöra Moderaterna, eller också tror han sig inte om att få acceptabel avkastning på sitt satsade kapital. Jag skulle vilja föreslå er som är anhängare av ett privatägt LKAB att läsa och begrunda docent Gunnar Ahlströms krönika De mörka bergen, som handlar om de lappländska malmfälten. Då kommer ni förhoppningsvis till insikt om varför människorna i Malmfälten definitivt inte vill ha ett privatägt LKAB. Krönikan är en skildring om de lappländska malmfältens öden, om de internationella spekulationerna kring Sveriges ''Monte Cristo'', om engelsmännens dristiga järnvägsbyggande och om Riksgränsbanans tillkomst. Den skildrar bolagsepoken med skilda ägare, vilka alla endast hade ett intresse, nämligen att göra stora och snabba klipp. Den skildrar underliga rykten om finansiella förehavanden när det gäller gruvor och skogar, som kallades ''mutsedelsindustrin'', och malmexporten, som kallades ''en skandalös näringsgren''. Då figurerade både stora och små företagare, banker och kreditinstitut i tvetydiga sammanhang. Alltmer växte det en opinion mot dessa förehavanden. Det här resulterade i den dåvarande högerledarens Arvid Lindmans regeringsaktion 1907. Han ansåg att träsket måste saneras, och Malmfälten ställdes under statens kontroll. Det var också Arvid Lindman som gjorde det möjligt för staten att överta den resterande delen av LKAB, vilket skedde 1957. Fru talman! I motsats till det beslut som riksdagen fattade i december förra året om bemyndigande till regeringen att sälja statens aktier i bl.a. LKAB föregicks beslutet om förstatligandet av en lång och väl genomförd utredning. I denna föreslogs att staten skulle begagna sin avtalsenliga rätt att inlösa stamaktierna. Ett av de främsta skälen angavs vara de sociala. Utredningen framhöll att den naturresurs som gruvarbetarna bearbetade en gång skulle ta slut, och då måste också ägaren ta ett ansvar för de anställda och för de berörda kommunerna Kiruna och Gällivare. Det är två kommuner som har vuxit upp kring gruvindustrin och som lever av denna. Ett sådant ansvar kunde bara staten ta, framhölls det, och följaktligen skulle staten också vara ägare till gruvföretaget. Staten har redan vid ett tillfälle visat sitt ansvar, och det var efter regeringsskiftet 1982. Då rekonstruerades LKAB, som var nedkört ekonomiskt. Arbetsgivareavgifterna sänktes i länet, och fraktkostnaderna för LKAB på järnvägen halverades. Med andra ägarförhållanden vid den tidpunkten hade med all säkerhet dessa åtgärder uteblivit med allt vad detta skulle ha inneburit för alla berörda, såväl för de anställda som för kommunerna. Det beslut som riksdagen fattade strax före jul är enligt allas mening i länet en ideologisk aktion. Det är ett beslut som visar att man saknar omsorg och omtanke om företaget, liksom om de anställda och de berörda kommunerna. Beslutet var ogenomtänkt och grundade sig på en stämma hos ungmoderaterna för 10--15 år sedan. Jag känner efter privatiseringen en speciellt stor oro för Malmbergsgruvan. Jag frågar mig: Finns det exempelvis utrymme för Malmbergsgruvan i ett privatägt LKAB med de krav som de nya ägarna kommer att ställa på avkastning på satsat kapital? Malmbergsgruvan arbetar under betydligt svårare förhållanden än exempelvis gruvan i Kiruna. Fru talman! Inget annat län i det här landet berörs tillnärmelsevis så mycket av regeringens privatiseringsiver som Norrbotten. I inget annat län är heller motståndet så stort som i Norrbotten mot regeringens privatiseringar, och det av förståeliga skäl. Många länsbor känner också en stor bitterhet över att intäkterna från dessa realisationer av statliga företag icke kommer länet till del. Det är många som känner samma bitterhet som Albin Neander på 20-talet redogjorde för i Kirunaskildringen ''Vainio''. Jag citerar: ''Norrbotten, särskilt finnbygden, är en efterbliven och mindervärdig landsända. Visserligen finns där stora naturrikedomar, men de höra sörlänningarna till. Infödingarna ha ingenting med dem att skaffa.'' Fru talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till den socialdemokratiska reservationen om de statliga företagen, eftersom den tillmötesgår vårt förslag i motionen.

Fru talman! Det nu avgivna betänkandet om utförsäljningen av de statliga företagen är i fråga om argumentationen om möjligt ännu mer torftigt och ytligt än propositionen. I denna hette det att staten var olämplig som företagsägare, eftersom det är staten som uppställer spelreglerna för företagen. Vi har hört samma argumentation i dag. Statens roll skulle inskränkas till en förstärkning av marknadsekonomin och konkurrensen, hette det. Bara beträffande Norrbottens län uppskattar man att de statliga företag som skall säljas har ett marknadsvärde på uppemot 40 miljarder svenska kronor. T.o.m. i länder som ofta framhålls som exempel på länder med en framgångsrik marknadsekonomi är man mer rädd om den nationella förmögenheten än den svenska borgerliga regeringen är. Hävdar utskottsmajoriteten att marknadsekonomin i t.ex. USA, Canada, Storbritannien och Frankrike har skadats på grund av det statliga ägandet, inte minst när det gäller produktiv skogsmark? Nej, tvärtom pekar många exempel på att just privatisering av offentlig egendom har lett till stora problem för både nationer och befolkningsgrupper. För 20 år sedan privatiserade man i Canada all vattenkraft för att få pengar till infrastruktur. Då var tongångarna i Canada desamma som de nu är i Sverige. Här i Sverige kan man lika gärna säga att pengarna behövs för att bekosta stödet till jordbruket i EG i framtiden eller för att sänka skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare. Hittills har inte pengarna märkts ut på något klart och entydigt sätt. I Canada köptes huvudparten av vattenkraften av amerikanska kapitalister. På kort tid kördes kraftverken i botten och elpriserna mångdubblades. Därefter tvingades det kanadensiska folket att tvångsinlösa kraftverken i och för upprustning efter den amerikanska rovdriften. Så har det blivit på många ställen runt om i världen, inte minst när det gäller gruvdrift i tredje världen. Här har vi också exempel på att svenska intressen har varit inblandade. När man som jag har varit aktiv i politiken i 30 år kan man inte anse annat än att fraser som att staten bara skall ställa upp spelregler inte är något annat än en skönmålning av verkligheten. Vi ställer ju upp sådana regler. Vi har en banklagstiftning och en lagstiftning beträffande andra finansiella institutioner som säger att man inte får låna ut pengar utan säkerhet. Men vi vet ju att man under hela 80-talet sysslade med just sådant. Detta ledde sedan till den tragiska situation som många banker befinner sig i i dag. Staten med sin bankinspektion orkade ju inte ta itu med problemen och såg dem inte heller tillräckligt klart. I verklighetens värld är det tvärtom så, att de stora nationella företagen ofta är ekonomiskt och även politiskt starkare än många mindre stater. Sådana företag, liksom andra privatkapitalistiska företag, kan i sina avtal med regeringar och andra företag ställa upp villkor för sina investeringar. Vidare kan de teckna avtal med fackföreningar som de själva har skapat för att hindra anställda att organisera sig själva. De medverkar vid störtandet av regeringar, korrumperar politiker och fackföreningsledare och bedriver en långsiktig planering för att styra politiken så att den gynnar dem själva. Naturligtvis bildar de också dolda karteller och samverkar öppet för att hos internationella organisationer och nationer driva igenom beslut och egentligen konspirera mot marknaden. Enbart lagstiftning rår inte på dessa fenomen. Man kan inte heller med bästa vilja i världen säga att den oreglerade marknadsekonomin löser alla problem för världens folk. T.o.m. i de rika OECD-länderna lever bortåt 100 miljoner människor i fattigdom, arbetslöshet och utslagning, och ofta lever de just i utslagna industriregioner. Kampen för en fungerande marknadsekonomi är inte bara en kamp för att maximera kapitalavkastningen. Det är också en kamp för makt åt de lönearbetande och egendomslösa, för fördelningspolitik och regional balans och för människors valfrihet och mot arbetslöshet. För att upprätthålla stabilitet i ekonomin, minska beroendet av starka kapitalintressen, upprätthålla nationell självständighet på centrala områden, främja en regional balans och få till stånd långsiktiga och uthålliga investeringar behövs normalt en statlig sektor inom industrin så länge man inte har funnit någon annan demokratisk ägandeform. Fru talman! Jag skall sedan säga några ord om SSAB, och då särskilt om Luleåverken. Det finns grund för att tro på tillverkning av stål och stålprodukter i Luleå, men vi får inte heller glömma de problem och svagheter som finns. Det dyra koksverket, kraven på miljöinvesteringar i miljardklassen på relativt kort sikt, långa fraktvägar för ämnen till kunder, låg vidareförädlingsgrad och svårigheter att behålla kompetent personal hör till dessa svagheter. Inom några år kommer nya koncessionsförhandlingar sannolikt att beröra denna del av SSAB, och nya krav kommer att ställas. Närheten till malmen, en erfaren arbetarstam och framgångar med kvalitetsförbättringar hör till styrkan. I kraft av de internationella kraven på miljön och minskade koldioxidutsläpp diskuteras nu även globalt höjda koldioxidavgifter. Svensk stålindustri kan komma att tvingas betala miljöavgifter på hundratals miljoner om inte ny teknik som innebär mindre utsläpp av koldioxid och andra föroreningar tas fram. Troligen bromsar USA denna utveckling ett tag framöver. Vänsterpartiet har hävdat att Sverige borde bli ett föregångsland när det gäller miljövänlig råstålsproduktion. Vi har pekat på att den högsvavliga oljan efter förgasning borde kunna renas och användas för att ersätta industrikol i stället för att den exporteras till andra länder, som vi sedan anklagar för att släppa ut föroreningar med hjälp av vår olja. Tyvärr har intresset för sådana projekt varit svagt. Vi kan konstatera att forsknings och utvecklingsinsatserna i svensk stålindustri hittills har utgjort hälften av motsvarande insatser i t.ex. Behovet av såväl kortsiktiga miljöinvesteringar i stålindustrin som långsiktiga investeringar i ny teknik pekar, tillsammans med alla andra faktorer, på att stålindustrin behöver en stor, stark och handlingskraftig ägare. Och fortfarande är en naturlig sådan ägare den svenska staten. Lägg därtill det regionalpolitiska ansvar som staten tagit på sig även i regeringsdeklarationen från den 4 oktober 1991. På grund av det regionalpolitiska ansvaret finns det också en alternativ kostnad för den arbetslöshet som kan bli följden om man tappar greppet över situationen i Norrbottens län, en arbetslöshet som inom några år kan rusa upp mot 10, 20 eller 30 %, på samma sätt som den gjort i alla andra drabbade industriområden i OECD världen. De kostnader som uppstår beror naturligtvis på arbetslösheten och det behov av folkomflyttningar som kan om dessa dogmatiska privatiseringsdrömmar förverkligas och sedan går snett. Fru talman! Jag har även väckt en motion i denna fråga, där det sägs att beslutet att realisera de statliga företagen, som har betydelse för den regionala balansen, särskilt i Norrbottens län, måste återkallas. Jag yrkar därför bifall till reservation 1.

Fru talman! Innan jag går in på de statliga företagen skulle jag vilja säga till Bruno Poromaa att det inte är någon fara, även om den moderata gruppledaren i Kiruna inte har mer än 3 000 kr. att köpa aktier för. Moderaterna tar faktiskt emot alla även om de inte har 3 000 kr. I flera decennier har de statliga monopolen och det statliga ägandet i svenskt näringsliv varit alltför stort. Staten äger i dag ett femtiotal aktiebolag, av vilka flertalet är moderbolag i koncerner. Hel och delägda statliga företag äger andelar i ca 450 bolag. Det innebär att staten är en mycket viktig och stor aktör på marknaden, vilket inte är vare sig önskvärt eller nödvändigt. Staten skall enligt min uppfattning sätta upp ramar och spelregler, vilket har sagts tidigare i dag, men företagandet kan andra sköta, och sköta det bättre. Det är för de allra flesta uppenbart att man inte skall agera på flera planhalvor, och ibland dessutom vara domare. Därför är det nödvändigt att renodla statens roll och sprida ägandet. Erfarenheten visar att staten aldrig har varit en aktiv och engagerad ägare. Det är endast i akuta krissituationer som staten ibland gått in med kapital och ibland med andra insatser. Alla företag behöver aktiva och intresserade ägare som har kompetens och framtidsvisioner. Privatiseringen innebär att företagen kan få mer aktiva och engagerade ägare, vilket stärker livskraften och effektiviteten. Vid aktieförsäljningen skall de anställda i företagen och allmänheten vara de främsta målgrupperna. På det sättet kan ägandespridning ske. Privatiseringarna skall givetvis också vara bra för skattebetalarna. Försäljningarna skall ske till marknadsmässiga priser. Rätt pris och rätt industriell lösning är nödvändiga förutsättningar för att försäljningen skall komma till stånd. Försäljningen ger staten betydande intäkter som behövs för investeringar i sådan infrastruktur som ytterligare höjer den nationella konkurrenskraften och tillväxten i vår ekonomi. I det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i just nu är detta utomordentligt nödvändigt och viktigt. Under de senaste tio åren har resurser saknats för investeringar i bl.a. järnvägar, vägar och övriga kommunikationer. Genom försäljningen skapas nu möjligheter att förändra detta. Satsningar i infrastrukturen är viktiga för den ekonomiska tillväxten och för ökad företagsamhet. Reservanterna skriver att en försäljning av bl.a. LKAB skulle innebära ett hot mot sysselsättningen i Malmfältskommunerna. Eftersom det är politisk enighet om att de statliga företagen skall leva på samma villkor och på samma sätt som de privata företagen, är ju ett sådant påstående inte relevant. Reservanterna tror tydligen inte att de statliga företagen är konkurrenskraftiga, eftersom de anser att staten måste gå in om marknaden sviker eller går ned. Vi vet ju av erfarenhet att statliga ingripanden inte är någon lösning. Hur var det med de statliga varven? Trots mångmiljardstöd under många år då man försökte rädda varven, gick det inte mer än en kort tid innan man ändå var tvungen att lägga ned varven. Norrbotten säger också att en försäljning skulle innebära en utarmning av landsbygden och glesbygden. Ingenting kan vara felaktigare. Det finns inget belägg för att ett statligt ägande skulle innebära förbättringar för glesbygden. Det är faktiskt på det sättet att det är enskilda företag och enskilda människor, småbrukare, skogsbrukare, m.m. som till stor del upprätthåller landsbygden och glesbygden. Norrbottensbänken skulle alla världens olyckor inträffa och drabba oss om de statliga företagen privatiserades. Givetvis är det ett helt felaktigt antagande. Det finns nämligen exempel på att så inte är fallet. Jag vill peka på SSAB. Även om SSAB nu inte är privatiserat i sin helhet har det ändå introducerats på börsen. Mer än 50 % av aktierna såldes faktiskt. I dag äger staten 47 %. Det blev ingen katastrof, utan det har faktiskt bara blivit bättre. Jag förstår självfallet att socialdemokraterna av ideologiska skäl inte kan godta sådana här försäljningar. Likväl är det här ett mycket viktigt inslag och en möjlighet att återigen få i gång hjulen. Det ger oss också ekonomisk tillväxt. Dessutom är det den enda möjligheten för oss att klara våra infrastruktursatsningar. Under mycket lång tid har vi haft eftersläpningar på detta område. Vi har inte klarat vare sig investeringar eller underhållet av våra vägar. Det är således helt nödvändigt att vi klarar dessa saker, och det gör vi genom att staten får intäkter. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.
Fru talman! Olle Lindström säger att det är många andra som vill köpa aktier i LKAB. Han pekar bl.a. på hushållen. Men hur skall hushållen ha råd att köpa aktier? Visserligen har finansminister Anne Wibble sagt att varenda hushåll i detta land åtminstone skall ha sparade medel motsvarande en årslön. Men hur uppnås sådana resultat när hushållsekonomin ideligen naggas i kanten? Jag tror inte att hushållen har så stora möjligheter att köpa verkligen dåligt? Jag tycker att LKAB är ett exemplariskt och välskött företag. Olle Lindström för ett ideologiskt resonemang och gör gällande att ett privatägt LKAB skulle skötas bättre. Det skulle vara fråga om mer engagerade ägare. Jag vill peka på situationen för LKAB i början av 80-talet. Med ett annat ägande skulle LKAB ha gått i konkurs. Om vi då inte hade fått en socialdemokratisk regering som ingrep i det statliga företaget, skulle LKAB inte vara det solida företag som det är i dag eller ge de anställda den trygghet som det ger. Sedan kan jag peka på t.ex. domänverket. I dag har domänverket i Norrbotten ungefär lika mycket av skogsbilvägar som det allmänna vägnätet. Om domänverket privatiseras blir säkerligen den första erfarenheten för norrbottningarna att det finns en vägbom över den skogsbilväg som de varit vana vid att åka på när de varit på väg ut till skogen för att plocka bär eller jaga. Från min egen barndom erinrar jag mig den tid då det privata hade hand om eldistributionen på landsbygden. Räddningen såg man i att det statliga Vattenfall övertog distributionen. Nu fungerar det mycket bra. Så bra skulle det inte fungera med ett privat ägande. Jag bävar för den dagen då exempelvis Vattenfall är privatägt och man skall reinvestera i nya ledningar på landsbygden. Hushållen där kommer inte att ha råd att betala vad det kostar. Tack vare att Vattenfall är statsägt finns det trots allt möjligheter att bibehålla elströmmen.
Fru talman! Vad gäller frågan om LKAB är bra skött eller inte vill jag säga att också jag tycker att företaget under senare tid skötts mycket bra. Det visar också företagets resultat. Men det har ju funnits tider då det inte har varit lika bra. Man kan faktiskt se en symmetri här. Under den tid då man visste att det fanns fallskärmar och möjligheter till statligt stöd behövde man inte anstränga sig särskilt mycket. Så har också varit fallet när det gäller SSAB, tidigare NJA. Jag tror att man i 33 år hade så att säga röda siffror. Man visste att det alltid var möjligt att få hjälp om sådan behövdes. Efter den tiden, in på 80-talet, har även socialdemokraterna ansett att de statliga företagen skall drivas på precis samma villkor som de privata företagen. Då började de här företagen plötsligt ge större vinster. Mot den bakgrunden tycker jag att allt talar för en fortsättning på samma sätt. Även om det blir privat ägande tycker jag alltså att det inte finns skäl att oroa sig. Vi ser ju att intresset när det finns ett privat ägande är större än när ett stort kollektiv agerar ägare. Eftersom det inte är någon större skillnad, som Bruno Poromaa säger, mellan privat och statligt ägande, finns det väl ingen anledning för staten att ha pengar i ett bolag när pengarna behövs för andra investeringar. Domänverket och skogsbilvägarna nämndes också. Under lång tid har det i artiklar i Norrbottenstidningar skrivits att en utförsäljning från statens sida av domänverket skulle innebära att skogsbilvägar stängdes av. Människorna där uppe skulle inte ha tillgång till vatten, frisk luft, natur osv. Ingenting kunde vara sämre än en försäljning. Men det finns faktiskt flera andra stora markägare i Norrbotten vid sidan av domänverket, även om det senare är stort. Det är då fråga om SCA, MoDo och privata skogsägare. Inte är det trots det något problem för människorna att komma ut i naturen, att färdas på skogsbilvägar eller att plocka bär -- och det gäller hela Norrbotten, oavsett vem som är ägare. Det är nonsens att det skulle vara något fel i det privata ägandet. Sedan till frågan om hushållen och deras möjligheter att köpa aktier i LKAB. Självfallet måste hushållen anpassa sin ekonomi. Jag tror inte att vi skall vara förmyndare över hushållen. De klarar säkert det här utan att vi bekymrar oss. Dessutom får hushållen andra möjligheter genom olika förändringar -- skattesänkningar m.m. Därför tror jag att det så småningom blir ett spritt ägande i LKAB.
Fru talman! Olle Lindström pekar på resultaten och på tider då dessa inte har varit bra. Ja, visst har det funnits tider då de inte har varit bra. Men då var det väldigt bra att staten var ägare. Tänk om privata intressen hade varit ägare då det gick dåligt! Då skulle situationen för såväl berörda kommuner som de anställda ha varit ytterst bekymmersam. Tacka således lyckans stjärna för att staten har varit ägare till LKAB! Många andra malmfältsbor har samma uppfattning som jag. Olle Lindström framställer nästan som vulgärpropaganda de farhågor som vi haft för ett privatägande i de statliga företagen. Så är ingalunda fallet. Vi måste ju tala om hur det kommer att bli om staten förlorar sitt ägande. Det bredaste ägandet är faktiskt det samhälleliga ägandet. Då äger jag och Olle Lindström lika mycket av LKAB, Vattenfall osv. Och då behöver vi inte bekymra oss för aktieutdelningar o.d., utan sådant sköts automatiskt. Vidare vill jag säga att jag inte tror på Per Westerbergs guldaktie. Han har ju gjort gällande att staten skall behålla en guldaktie som ger möjlighet till inlösen av företaget den dagen då malmen är slut. De sociala skälen har legat till grund för människornas uppfattning att ägaren den dagen då malmen tar slut -- förr eller senare blir det så -- måste ta också det sociala ansvaret. Jag tror inte att ägarna, om företaget är privatägt, i det läget tar något som helst ansvar när det gäller konsekvenserna. Även då blir det samhället som får ta det ansvaret. Därför är det lika bra att samhället är ägare och uppbär vinster under den tid då verksamheten är vinstrik.
Fru talman! Bruno Poromaa säger att det var tur att staten ägde LKAB under en tid då det gick sämre. Men om det hade varit privat ägande kanske man hade förutsett detta och jobbat med det litet i förtid. Man hade kanske planerat för att det skulle komma sämre år och även lagrat upp litet reserver för att klara den tiden. Så är det i de flesta företag. Om vi sedan går över till att tala om domänverket, hör vi Bruno Poromaa fortsätta att säga att det inte är fråga om någon vulgärpropaganda. Men man har sagt att det är nationaltillgångar som säljs ut och att det mer eller mindre skulle rasera möjligheten för norrbottningarna att komma ut i naturen. Jag vill säga till Bruno Poromaa att den socialdemokratiska regeringen krävde högre avkastning av bl.a. domänverket, vilket medförde att domänverket sålde ut en hel del skogsmark. Det är tydligen på det sättet att om man skall sälja ut större andelar av domänverket eller privatisera domänverket, då är det förkastligt, men om man säljer ut bara en liten del, då går det bra. Jag tycker inte att den här ekvationen alls går ihop. Det är inget som tyder på att det privata skogsägandet i Norrbotten eller i någon annan del av landet skulle innebära försämringar för allmänheten. Det är ett felaktigt synsätt.
Fru talman! I Canada ägs inte mindre än 95 % av skogsarealen av samhället, i USA ungefär 28 %. Storbritannien är hela 50 %. Det måste ha inneburit avsevärda skador på marknadsekonomin i de här länderna, om det resonemang som man för i Sverige också gäller där. Är det inte så, Olle Lindström? Eller är det kanske bra att staten äger produktiv skogsmark i de här länderna? Försäljningen av SSAB sker i sämsta tänkbara situation, när man är inne i en lågkonjunktur och stålproduktionen sjunker. De stora företagen dras med överkapacitet. Det skulle nu också behövas avsevärda miljöinvesteringar och framtidsinvesteringar i SSAB Luleå. Nu värderas SSAB Luleå till ungefär 400 milj.kr., vilket är betydligt mindre än det värderades till i början av 80-talet, när SSAB skapades. Sverige, inte köper de här aktierna, återstår med säkerhet större utländska kapitalinvesterare. Vad vore mer logiskt än att SSAB köptes upp för den här billiga penningen, och att man sålde den utrustning som finns där -- förmodligen med en god vinst, för man kan nog sälja till litet mer än skrotvärdet -- för att sedan ta över en marknad på 1,5 miljoner ton ämnen vid en befintlig anläggning, kanske någonstans i Europa eller någon annanstans. Det är en sådan utveckling som Olle Lindström vill vara med och ta risken för.
Fru talman! När det gäller det statliga ägandet av skog tycker jag inte att de här jämförelserna har någon relevans alls. För att domänverket skall kunna förändras blir det utförsäljning till viss del, men förmodligen blir det ett stort Domän AB kvar. Även om aktierna fördelas i detta Domän AB, kommer skogen och naturtillgångarna att finnas kvar och vara en bra resurs för våra skogsindustrier. Därför är det självklart att vi även skall privatisera domänverket. Det är det viktiga för att renodla statens roll. Än en gång: Staten skall inte äga företag. Bengt Hurtig målar upp ett scenario för SSAB. Men metodiken för den här försäljningen har redan redovisats, och den ger garantier för att det som Bengt Hurtig talar om inte kan ske. Man säljer obligationer för att också senare, när konjunkturen har vänt, kunna lösa aktier i företaget. Detta innebär att vi garanterar att företaget inte kan säljas ut under en lågkonjunktur. Därför tycker jag att det inte finns någon anledning att påstå att SSAB skulle riskera att komma ut på marknaden på ett sätt som skulle leda till att det lades ned. Men jag förstår uttalandet, eftersom Bengt Hurtig under flera år har motsatt sig att någonting görs åt situationen. Jag vet att Bengt Hurtig även var emot börsintroduktionen av SSAB. Vi har ju sett att det endast har inneburit fördelar för SSAB och de anställda. Därför tycker jag inte att det finns någon anledning att spela upp ett scenario där utländska ägare skulle gå in och lägga ned SSAB. Det är bara att måla upp en skräckbild som inte finns i verkligheten.
Fru talman! Med de regler som nu gäller är den utveckling som jag har beskrivit för SSAB inte helt utesluten. Olle Lindström utvecklade inte närmare vad det var för skillnad mellan störningar av marknadsekonomin i Sverige och i andra länder när det gällde statligt ägande av produktiv skogsmark. Ibland sägs det att de företag som vi nu skall sälja ut skall ge möjligheter att investera i infrastruktur -- vägar, järnvägar och telekommunikation -- bl.a. i Norrbotten. Låt oss nu säga att man säljer de här företagen för 4 miljarder per år i 10 år. Efter den tiden är pengarna naturligtvis slut, eftersom man har investerat dem i infrastruktur. En del av de här företagen har i praktiken lagts ned, vilket har skett i en rad andra länder när man har privatiserat. Då kan vi stå med en infrastruktur, som inte behöver försörja en lika stor industriverksamhet som tidigare. Vi har alltså fått liknande effekter som i f.d. kolonier i u-länder. De har byggt motorvägar och flygplatser som nu står och förfaller därför att investeringarna i industrin inte har kommit till stånd. I stället borde den avkastning som finns i de här statliga företagen användas dels för investeringar och utveckling av dessa företag, dels naturligtvis till stärkande av infrastrukturen. I detta syfte har vi många gånger föreslagit att en återföring av delar av vinsten från vattenkraften till länet borde var ett sätt att lösa kapitalförsörjningen för småföretag och andra i länet. Det här har inte Moderaterna velat medverka till. Det är något som jag beklagar.
Fru talman! I vilken mån ägandet av skogen skulle innebära ett hinder tycker jag är en fråga som Bengt Hurtig ser på ett felaktigt sätt. Vi säger att man måste sälja ut företagen för att få pengar till infrastrukturinvesteringar. Det är bara att flytta statens ägande från företag till infrastruktursatsningar som är viktiga. Sedan säger Bengt Hurtig att man i stället för att ta pengar från försäljning av företagen till infratruktur skulle ha kvar företagen och ta avkastningen från dem till dessa investeringar. Men hur har det varit, i varje fall under de senaste tio åren? Man har hela tiden minskat på infrastruktursatsningarna. Man har inte ens klarat av det program som man har fattat beslut om. Man har haft mindre pengar även till att underhålla våra investeringar. Det har hela tiden varit en brant kurva nedåt. Det finns heller ingenting som tyder på, vare sig i andra länder eller i Sverige, att de privata företagen skulle läggas ner för att gynna andra regioner. Tvärtom är det ju i dag gynnsamt att investera även i norr. Därför tycker jag inte att det finns anledning att oroa sig.

Fru talman! Skälet till att jag har begärt ordet i den här debatten är att jag som många andra kommer från en landsända där det finns många statliga företag. En av kommunerna i Sörmland, där jag bor, är Oxelösund. Det dominerande företaget i den kommunen är det delstatliga SSAB, ett välskött företag med duktig personal. Det har mycket gott renommé. Men jag upplever att människor som jobbar i det företaget och i andra statliga företag i dag inte mår speciellt bra. De känner sig på något sätt anklagade för att göra ett sämre jobb. Staten skall inte äga, staten skall inte driva företag, säger den nuvarande regeringen. Och vi får respektera det. Den majoritet som finns i den här kammaren är sådan att man kan lägga ner i stort sett vilka företag som helst och ändra väldigt mycket. Det har man gjort tidigare. Det är inget nytt. Vi hade borgerliga regeringar mellan 1976 och 1982 som också sysslade med företagsaffärer. Jag skall nämna något exempel på hur det gick till då. Grängeskoncernen och Stora Kopparberg, två företag som fram till oljekrisen hade gått förhållandevis hyggligt. Oljekrisen slog väldigt hårt framför allt mot den typen av företag, och då trädde den dåvarande borgerliga regeringen in och räddade Gränges och Stora Kopparberg från att göra konkurs. Det är verkligheten. Den här affären gick på någon miljard kronor. Man gick faktiskt så långt för att rädda Grängesberg att TGOJ:s tågbana såldes två gånger så att Gränges fick ordentligt med pengar. Nu när vi så att säga har facit i handen funderar människor naturligtvis: Hur kommer det att gå till den här gången då? Blir det så mycket annorlunda nu? Är det inte så att de som har kapital i det här landet kommer att bli de som tjänar mest på att staten säljer företag? Det blir samma visa, fast åt andra hållet. Det som har hänt under 80-talet och det som den socialdemokratiska regeringen lade sig vinn om var att strukturera om framför allt SSAB till att bli världens modernaste och ett mycket välskött stålföretag, som i dag är oerhört starkt på marknaden, bra strukturerat, med goda förutsättningar för att överleva på en marknad som sannolikt kommer att växa framöver. Det gigantiska projekt som man nu är i färd med att genomföra, att privatisera de statliga företagen, garanterar inte att det blir speciellt annorlunda egentligen. Vad man nu gör kan liknas vid vad som hände i England, där man också privatiserade delar av de statliga företagen. Man gick ut och sade att de anställda naturligtvis skulle få köpa aktier i företagen. Men det har de anställda fått göra i SSAB fram till nu också. Aktierna i de engelska statliga företagen som köptes av de anställda föll sedan så att de inte blev speciellt mycket värda. Den metod som den svenska regeringen nu vill tillämpa, att man säljer obligationer med inlösen 1994, är en ny typ av riskkapitalanskaffning som vi inte känner till från något annat håll. I England förlorade löntagarna som hade köpt aktier. När aktiekursen föll, kunde köpstarka kapitalägare köpa de aktierna till lägre pris. Det var förmånligt för dem. De hade råd. Risken är uppenbar att vi kan hamna i en liknande situation också här hemma. SSAB och de andra statliga och delstatliga företagen är inte dåligt skötta. De har goda framtidsförutsättningar, om de får verka under lugna och stabila förhållanden. Jag är inte dogmatisk och menar att staten i alla avseenden måste äga företag, men jag menar att det inte är fel att staten är en stark och duktig delägare, precis som staten är i SSAB, Procordia m.fl. företag. Därför tycker jag att det verkar litet märkligt när man från moderat håll faktiskt nästan enbart av dogmatiska skäl vill att staten skall göra sig av med sina företag. De anställda i de här företagen ser staten som en bra ägare. De är inte rädda för staten som ägare. De anställda vill vara med och vidareutveckla företagen tillsammans med sina ägare, i det här fallet staten och privata intressenter. När vi utformar industripolitiken, skall vi tala om för marknaden vad vi tycker att marknaden skall agera utifrån. Sverige skiljer sig i det avseendet från andra länder. Det har omvittnats tidigare från talarstolen att i USA, i Japan och i EG börjar man nu mer och mer titta på hur man vill att marknanden skall utvecklas och i vilken mån politiska beslut betyder någonting för marknadens utveckling. Här gör man tvärtom. Här säger regeringen: Vi skall inte lägga oss i marknaden! Men det är ju nys att säga något sådant. Följden blir bara att andra politiska krafter lägger sig i marknaden, och det är precis detta den nuvarande regeringen vill hjälpa till med. Herr talman! Jag ber med detta att få instämma i yrkandena om bifall till reservationerna 1, 2 och

Herr talman! Som framgått av tidigare inlägg i den här debatten, fortsätter den borgerliga regeringen att förbereda utförsäljning av för svenska folket så värdefull fast egendom. I alla de motioner som väckts med invändningar mot regeringens förslag ställs krav på återkallande av det bemyndigande som regeringen med hjälp av Ny demokrati skaffade sig under december månad och återupprättande av det statliga förvaltningsbolaget. En anledning till mitt inlägg är att det här för mig är en oerhört viktig fråga, och en annan anledning är naturligtvis att jag är delaktig i motionerna. Den nu påbörjade utförsäljningsivern och privatiseringshysterin kommer att bli förödande för många orter och regioner. Som exempel kan nämnas den norra delen av landet, därifrån jag kommer, där vi har LKAB, Domänverket, Satellitbild och Vattenfall. Titta exempelvis på Satellitbild, som i dag ägs av svenska staten med franska staten som delägare. Det är en väl fungerande verksamhet, och att svenska staten även fortsättningsvis bör stå som majoritetsägare känns naturligt och också angeläget av trovärdighetsskäl gentemot franska staten. Ett annat exempel är statens skogar, som har debatterats tidigare här. Den svenska statens skogar är, vilket erfarenheter från andra länder visar, en garant för ett fritt friluftsliv, en allemansrätt av svensk modell. De talare som påstått något annat, bl.a. Olle Lindström, bör göra en utblick och titta på vilka motiv som finns för statligt ägande i övriga länder. Lyssna gärna på Bengt Hurtig också! Olle Lindströms inlägg ger mig frossa på ryggen, när jag hör med vilket lättsinne en sådan här fråga kan tas av en vald parlamentariker från ett län där statligt ägande har spelat så stor roll. Att sedan tala om spritt ägande i ett läge då det kollektiva indirekta ägandet frodas, då aktiesparfonder och pensionsstiftelser tar över! Man har under ett antal år lurat anställda i svenska företag att köpa konvertibler. Sedan har företagen gått i konkurs och de pengar som satsats blivit helt värdelösa. Man skall inte lura svenska folket till att spela med hushållsmedel! Nej, Olle Lindström, försök med något annat motiv. Övriga motiv som har framförts för ett privat ägande är egentligen rena floskler. Herr talman! Statliga företag går bra och är väl skötta, som många talare före mig har sagt. De har en vinst på 20 miljarder och sysselsätter 100 000 människor. Näringsministern har genom riksdagsbeslut fått klartecken att privatisera 35 statligt ägda företag. Det är stora kapitalvärden som detta experiment handlar om, som nu ministern och hans departementspojkar och - flickor skall leka med. Det är närmast en skandal. Här har fyra borgerliga partier med hjälp av Ny demokrati gett näringsministern möjlighet att genomföra sina ungdomsdrömmar. Det handlar inte om något annat än ideologiska skäl. Några andra vettiga motiv har inte framförts i kammaren, varken av utskottsmajoritetens företrädare eller någon annan företrädare för de borgerliga partierna. Det statliga företagsägandet har tillkommit dels för att skydda viktiga naturtillgångar som skog, malm och vatten, dels av sysselsättnings och regionalpolitiska skäl. Det har vi haft stor fördel av i Norrland. SSAB går bra. SSAB, LKAB, Domänverket -- de flesta statliga företag är i dag mycket välskötta och kan jämföras med övrig industri i landet. Att då sätta i gång en omfattande utförsäljning ter sig märkligt. Olle Lindström om någon borde ha i åtanke vad som nu händer i Norrbotten. Privatägda företag visar där ett oansvar som inte är av denna värld. Man köper upp ett företag, förbinder sig för 15 år och lägger ner efter 3 år. Man kastar ut människorna. Marknadskrafterna tar ingen hänsyn till folket. Det är kapitalet det handlar om. Öppna ögonen, Olle Lindström! Att utförsäljningen inte kommer att leda till ägarspridning är jag helt övertygad om. Det antagandet finns även med stor osäkerhet hos utskottsmajoriteten. Däremot kommer en utförsäljning att ta en stor del av riskkapitalet i anspråk, riskkapital som just nu behövs för övrigt näringsliv. Herr talman! Att ge ministern så stor makt i en för landet så viktig fråga anser jag vara fel. Det är att visa respektlöshet mot Sveriges riksdag, att inte ge den huvudansvaret. Samma respektlöshet för Sveriges riksdag visar näringsministern genom att utebli då en så stor och viktig fråga debatteras i kammaren. egeringen visar återigen samma respektlöshet inför de massiva protester som framförts från fackföreningsrörelse och allmänhet. Jag har stor förståelse för den olust och avsky som de människorna känner vid tanken på att dessa välskötta företag och framför allt våra nationaltillgångar skall säljas ut av borgerliga ideologiska skäl. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på propositionen och bifall till samtliga reservationer som fogats till betänkandet.
Herr talman! Egentligen har ingenting nytt framkommit i Leif Marklunds anförande. Det finns ändå en del saker som jag återigen måste påpeka. Det är välkänt att Leif Marklund har denna uppfattning. Den ligger t.o.m. något till vänster om den uppfattning som Leif Marklund säger att man lurar människorna att spela med hushållspengarna när de köper aktier. Jag undrar om det finns någon i denna lokal eller i hela Sverige som kan anse att det skulle vara att spela med hushållspengar, att köpa aktier. Visserligen kan man förlora och vinna pengar. Men att det skulle vara ett spel och att någon blir lurad till det låter ganska märkligt. Han säger också att inga vettiga motiv har framkommit för att sälja dessa företag. Jag vill då erinra om att det är sagt att vi anser att det är nödvändigt att renodla statens roll. En spridning av ägandet ger livskraftiga företag och skapar utrymme för tillväxtfrämjande investeringar i infrastrukturen. Det är nödvändigt att vi klarar den delen för att också få nya företagsetableringar. Leif Marklund säger, mycket riktigt, att vi har välskötta statliga företag. Det skall vi vara stolta över. Det är bra. Men det hindrar inte att man kan ha andra ägare till aktierna i sådana företag. Jag vill än en gång säga att vi flyttar kapital som staten äger från företag till nödvändiga investeringar med framtidsvisioner, alltså viktiga investeringar för att få i gång hjulen, för att få tillväxt i vår ekonomi. Det är endast på det sättet vi klarar vår omsorg och vår övriga verksamhet i landet. Vi vet att det inte är så lätt i dag. Leif Marklund säger att jag skall öppna ögonen, och att jag skall ha i åtanke vad som händer i Norrbotten. Det som händer i Norrbotten i dag är inte extremt jämfört med vad som händer i andra delar av landet. Det sker nedläggningar av företag även i andra delar av Sverige. Vi hoppas att det går att lösa detta med Ovako i Luleå. Jag förstår att det är det Leif Marklund åsyftar på. Det som har skett är beklagligt. Men det finns möjligheter att förändra det. Än en gång, det finns ingenting som säger att privat ägande i dessa företag skulle vara sämre. Det är tvärtom. Överallt i vår omvärld ser vi att man i land efter land förändrar strukturerna och ser till att det blir mer av privat ägande, t.o.m. i länder som tidigare har haft kommunistiska diktaturer.
Herr talman! Det är en mycket märklig argumentering som Olle Lindström för. Konvertibler som de anställda har köpt och som de lånat stora pengar till, har lett till stora tragedier för många familjer i dag. I dag försöker man fortfarande slå dunster i ögonen på svenska folket och säga att en utförsäljning skall bredda ägandet genom att de anställda skall få möjligheter att köpa in sig. Jag vill uppmana Olle Lindström att gå till SSAB:s anställda och ta reda på med vilken entusiasm de vill köpa in sig i företaget. De lånade pengar och köpte in sig vid en tid då allt gick bra. Nu är aktierna betydligt mindre värda. Det är sanningen, Olle Lindström. Jag uppmanar Olle Lindström än en gång att öppna ögonen och se på vad som händer runt omkring och inte bara titta vad som står i partiboken om vilken ideologi som gäller. Man måste se verkligheten runt omkring sig. Olle Lindström försöker göra gällande att man bara flyttar statens pengar och bygger vägar för dem. Nej, Olle Lindström, det gör man inte. Här flyttar man statens förmögenhet till de redan välbeställda. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli en maktkoncentration som inte är av denna världen. Olle Lindström har med sina tre fyra borgarbröder ingen garanti för att pengarna kommer att gå till infrastrukturen. Finansministern säger att dessa pengar skall fylla på statskassan och gå till underskottet. Kanske skall en utförsäljning av svenska folkets gemensamma egendom bidra till att lösa de likviditetsproblem i statskassan som ni skapade, genom den stora julklapp ni delade ut i december månad till kapitalägare och förmögna människor här i landet, med stora skattesänkningar. Det börjar visa sig alltmer att det är på det sättet. Det är mycket beklagligt. Olle Lindström sade att det inte kom fram något nytt i mitt inlägg. Det är ganska förståeligt. Det är många som har talat före mig. Det som kommer fram är att vi känner en oerhörd avsky för vad som är på väg att hända här i landet. Den dag det står klart vad som har hänt, torde svenska folket visa en ganska föraktfull min mot den förödelse som man är på väg att ställa till med.
Herr talman! Leif Marklund säger att det är svårt med ägarspridningen med tanke på att konvertiblerna och aktierna i SSAB inte har gett så stor utdelning. Det är klart att om man som Norrbotten fortsätter att svartmåla allt som händer vid en privatisering, så kan det få den följden. Men jag tror ändå att folk är klokare än så och vet att det finns ett värde i att investera i aktier -- särskilt i de företag beträffande vilka Leif Marklund och jag är så överens om att de för närvarande är väl skötta och går bra. Leif Marklund säger att de här pengarna från företagen skulle vi vara beredda att skicka över till välbeställda i samhället. Det är ju groteskt att påstå det. Han vet mycket väl att riksdagsbeslutet innebär att dessa pengar skall satsas i infrastruktur och i andra hand användas för att minska statsskulden. Jag vet inte vilka han räknar som välbeställda i samhället -- om det är staten eller de som gör jobbet med satsningarna på infrastruktur. Men det där måste han ha fått totalt om bakfoten. Sedan säger Leif Marklund att han känner avsky för det som håller på att hända. I och för sig kan jag förstå det mot den bakgrund som han målar upp. Vi har ju skilda uppfattningar i den här frågan. Leif Marklund företräder staten och menar att staten är det enda rätta; staten skall vara dominant ägare av näringslivet i Sverige, staten skall vara dominerande på i stort sett alla områden. Vi har en annan uppfattning, och jag anser framför allt att ingenting tyder på att det innebär någon försämring om staten inte agerar som ägare av företag, utan allt tyder på att det skulle vara en förbättring.
Herr talman! Ytterligare en gång måste jag få påpeka att jag tror att Olle Lindström inte har några som helst belägg för att en ägarspridning kommer att ske. Allt talar ju för den maktkoncentration som sker via indirekt ägande, via kollektiva ägarformer som finns ute i samhället, där kapitalägarna i dag står för den största koncentrationen. Det är den verklighet som vi lever i, och det borde även Olle Lindström inse. Sedan är det ju helt groteskt att han här försöker göra gällande att jag skulle stå för uppfattningen att staten skall äga allt. Det är ett löjligt påstående, Olle Lindström. I dag äger staten ca 7 av det svenska näringslivet. Det är en liten, liten andel, som i stort sett innebär en maktbalans i många led, och som också behövs för att kunna hålla kontroll över vad som sker. Jag vill alltså direkt säga att jag inte står för uppfattningen att staten skall äga allt, utan jag anser naturligtvis att det är en blandekonomi som skall stå som garant för den svenska utvecklingen även i framtiden. I de länder där Olle Lindströms ekonomiska filosofi ligger till grund för utvecklingen har även 80-talet, som har varit så gynnsamt för svensk blandekonomi och för svensk utveckling, visat sig vara betydligt sämre; vi kan se på Amerika och England. Det är den modellen som Olle Lindström nu vill tvinga på det svenska samhället. Det är en utveckling som kommer att leda till större segregation, ökad fattigdom, sämre bostäder och sämre skolor. Jag tycker att det är synd att man skall tillåta att ett så välskött land som Sverige försämras. Men med den rivstart som den borgerliga regeringen har gjort -- och som nu delvis har kommit av sig -- är vi på väg till ett samhälle med betydligt större kyla, där solidaritet och gemenskap för välfärden inte längre kommer att råda.

Herr talman! Det är nog ganska typiskt att det från regeringsunderlaget bara är Moderaterna som är företrädda i den här debatten i dag. Det tror jag är ett tecken på att det finns en ambivalens inför den här frågan i de andra regeringspartierna. Det är ju den moderata mytbildningen som man nu försöker göra verklighet av. Stålindustrin är en bransch som fungerar i ett utomordentligt hårt klimat. Den är konjunkturkänslig, och därmed krävs det stabila ägare i denna bransch om man skall kunna överbrygga konjunkturnedgångar, om man skall kunna ha siktet klart inställt på framtiden. Vi har upplevt en tid då SSAB i Borlänge var privatägt; det var Stora som då ägde SSAB. Skulle Stora ha fortsatt som ägare, så hade vi inte haft något SSAB alls i dag -- det råder nog inget tvivel om det. Det förvånar mig att ingen av de borgerliga riksdagsledmöterna från Dalarna är här och deltar i denna debatt i dag. Olle Lindström från Norrbotten företräder regeringen i den här regionala debatten, och det borde någon från Dalarna också har gjort. Lennart Fremling bor i Borlänge. Han har förklarat att det är bra med en privatisering av SSAB; det är också bra om utländska köpare går in. Vad som skrämmer mest i Borlänge är faktiskt att några utländska köpare skall gå in och lägga ner verksamheten för att tillförsäkra sig marknadsandelar. Den dag detta skräckscenario kanske blir verklighet, då vill jag se de borgerliga kamraterna på Dalabänken i ögonen och fråga varför de var så passiva i dag. Över hälften av de anställda på SSAB i Borlänge har hittills skrivit på protestlistor mot den här privatiseringen. Därmed torde det stå ganska klart att det inte är någon grupp som kommer att bli något slags dominerande ägare i det framtida SSAB. Företagsledningen gillar heller inte den modell som industriministern har anvisat för SSAB:s ägarstruktur. Man vill ha en stabil och stark ägare. Det kan tänkas att det framgent finns lösningar på den privata sidan som kan vara riktiga för SSAB -- men icke med den strategi som nu lagts upp. Herr talman! Det är allvarigt för ett land när näringspolitiken är dålig. Det är också mycket allvarligt för landet när vi har en industriminister som har tappat sin auktoritet i näringslivet. Jag vill yrka bifall till s-reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Jag är medveten om att det kan fresta kammarens tålamod att jag går upp och lånar denna talarstol ytterligare några minuter. Men jag känner mig föranledd att göra det efter att ha lyssnat till bl.a. Rolf Dahlbergs och Olle Rolf Dahlberg talade om de enorma investeringar som gjordes när man förberedde Stålverk 80 och som inte kom till någon nytta. Det är inte sant. Huvuddelen av de investeringar som då gjordes i framför allt samhällsplanering och bostadsbyggande, dagis, vägar och gator har visst kommit till nytta. Låt vara att investeringarna kom litet tidigare än man hade tänkt sig när man gjorde upp planerna för Stålverk 80. Men huvuddelen av investeringarna har kommit till nytta. De är samhällsinvesteringar och inte investeringar i form av byggnader och andra saker, vilket man kan föreställa sig sker vid planering av stålverk. Olle Lindström kunde ha tagit sin partikamrat i örat och rättat honom på denna viktiga punkt, eftersom Olle Lindström har bättre kännedom på detta område. Att argumentera på det sätt som Rolf Dahlberg här gjorde föder bara fördomar om samhällsvinvesteringar i övrigt, och jag tycker att vi skall avhålla oss från det i denna kammare. Ibland kan det naturligtvis vara motiverat att ändra ägarförhållanden i olika företag. Det kan finnas behov av investeringskapital, strukturförändringar i branschen och finnas möjlighet att tillgodogöra sig branschkunskap m.m. Men nu avser de borgerliga att ändra ägarförhållandena i bl.a. företag som har blivit statliga till följd av att de tidigare privata ägarna inte lyckades med att driva företagen. Det är en väsentlig skillnad. Svenskt Stål hade säkerligen inte funnits i dag om inte staten haft ett majoritetsägande. Det har historien lärt oss. Privatisering av enbart ideologiska skäl därför att vissa högerpolitiker inte gillar statlig verksamhet över huvud taget kan komma att kosta många arbetstillfällen i många viktiga branscher. Det är dessutom angeläget inte minst för de blivande aktieägarna i Svenskt Stål AB att detta företags affärer och skadeståndskrav gentemot nedläggningshotade Ovako Profiler klaras upp innan det sker en ändring i ägarförhållandena. Svenskt Stål står ju först på den utförsäljningslista som regeringen har sammanställt. SSAB kommer att rikta stora skadeståndskrav gentemot SKF-ägda Ovako Profiler för ett brutet råstålsavtal som gäller ca 400 000 ton stål. Det kan handla om intäktsminskningar på totalt ca 400-- 450 milj.kr för SSAB. Det är därför ojust mot eventuella blivande aktieägare att inte städa bort de lik som kan finnas i garderoben innan någon form av s.k. ägarspridning eller privatisering äger rum. Om inte SSAB och SKF kommer överens, och om inte SSAB snabbt kan finna köpare i denna lågkonjunktur för att förhindra detta stora produktionsbortfall, kan det innebära att SSAB:s vinst nära på uteblir under de kommande åren. Det är en synnerligen olämplig tidpunkt att privatisera företaget när inte affärerna mellan SKF, Ovako Profiler och SSAB har klarats ut. Oavsett vad man tycker om själva privatiseringen, om sådan kommer att ske, måste den i så fall ske med klara papper. De blivande aktieägarna måste bli informerade om vilka risker som föreligger när inte SSAB:s skadeståndskrav gentemot SKF och Ovako Profiler är avgjorda. Ett uteblivet skadestånd till SSAB kan innebära stora förluster för företaget. Herr talman! Låt mig till sist konstatera att det inte bara är skälen för en privatisering av SSAB som är grumliga. Också tidpunkten är mycket illa vald.

Herr talman! Gruvverksamheten i vårt land har en flerhundraårig tradition. Det är ingen tillfällighet. Om man ser till förutsättningarna för att finna mineral och malmförekomster finns det två länder i Europa som ligger bäst till, nämligen Redan Olaus Magnus sade i sina texter i ''Historia om de nordiska folken'' att: ''De nordiska ländernas grufor äro ganska många, stora, olikartade och rika. De äro många, ty de förekomma och bearbetas rikligt i dalar och berg, ofta alldeles intill hvarandra. De äro olikartade, ty de innehålla dels silver, dels koppar eller brons, dels stål, dels järn.'' Jag har velat göra denna historiska tillbakablick därför att ett sådant omdöme inte kommer att hålla länge till om beslutet här i dag blir att det statliga prospekteringsstödet upphör, dvs. om fyrklöverregeringen och dess marktrupper får som de vill. Den svenska malmreserven av sulfidmalmer befinner sig i snabb avtappning. Den kommer att vara helt tömd år 2000 även med ett årligt tillskott av 5 % till kända reserver. Utan detta årliga tillskott på 5 % beräknas de kända reserverna vara utbrutna redan 1996. Nu skall man väl inte ta till stora ord, men att ur det perspektivet dra bort det statliga prospekteringsstödet är en nationell skandal. De flesta bedömare, kanske med undantag av regeringen och utskottsmajoriteten, anser nog att detta beslut också är slutet på en flerhundraårig näring. Det är också en mycket märklig argumentation som förs fram när prospekteringsstödet skall avvecklas. I propositionen sägs att den statliga prospekteringsverksamheten inte varit tillfredsställande om man ser till tillskapande av nya exploaterbara fyndigheter. Men det fungerar ju inte på det sättet när man letar malm och mineraler. Det innebär ju inte att man kan förvänta sig en fyndighet för t.ex. varje satsade 10 Är det rena okunskapen som är orsak till en sådan argumentation? Då är det ju generande för regeringen. Eller har man inte hittat något bättre skäl? Ja, i så fall är det lika bedrövligt. Verkligheten är ju den att prospektering i allra högsta grad handlar om riskpengar. Om det statliga stödet dras in kommer det inte att ersättas av andra. Detta bör kammarens ledamöter ha vetskap om när de snart skall avgöra frågan. Vägen fram till en gruva är lång. Först måste en kartering ske, sedan fältprospektering, närprospektering och gruvprospektering. När regeringen nu säger att staten skall stå för basinformationen, nämligen karteringen, innebär detta i verkligheten att kedjan bryts. Det som gruvbolagen satsar på är gruvprospektering och till en del närprospektering. Detta innebär att den stora delen av fältprospekteringen och närprospekteringen upphör. Detta mellanled utgör också det stora risktagandet och kan lämpligen jämställas med övriga infrastrukturella insatser som samhället står för. De nu föreslagna åtgärderna kommer, som jag tidigare nämnt, att få allvarliga konsekvenser på nationell, regional och lokal nivå. Vi har i vårt land en lång prospekteringstradition, och vi har byggt upp ett stort kunnande inom en rad områden. Det handlar bl.a. om mineralogi, geologi, geofysik, geokemi, elektronik, hydraulik, pulvermetallurgi, maskinteknik och borrningsteknik. Inom dessa områden intar svensk vetenskap och svenska företag en framstående internationell position, och ett slopande av de statliga prospekteringsinsatserna innebär också ett direkt hot mot denna. På regional nivå innebär de föreslagna åtgärderna ett direkt hot mot bergshanteringen i övre Norrland. Skelleftefältet utgör en av Europas mest intressanta mineralprovinser. Vem är beredd att satsa på en långsiktig prospektering om staten upphör med sina insatser? De föreslagna åtgärderna står ju också i ett direkt motsatsförhållande till de strävanden som sägs finnas för att bygga upp infrastrukturen i de tre nordligaste länen. Vidare skulle förslaget leda till en snabb utarmning av svensk prospekteringskompetens och rasera utbildningen inom bergshanteringen. Vi motionärer från Vänsterpartiet motsätter oss att den statliga prospekteringsinsatsen upphör. Vi motsätter oss också att den statliga gruvegendomen avyttras. Vi kan inte se några fördelar av ett sådant handlande. Visst bör man se över organisationen av den statliga prospekteringen. Det är ett krav som vi tidigare har framfört. I dag lägger en statlig myndighet, NSG, ut prospekteringsuppdrag på ett statligt vinstdrivande konsultbolag, SGAB. Bilden kompliceras ytterligare av att SGU, som har ett visst prospekteringskunnande, tidvis uppträder som aktör inom detta verksamhetsområde. De här nämnda förhållandena som har kritiserats och debatterats, och därför borde rimligen dessa ses över i stället för att man drar in prospekteringsstödet. I en sådan översyn bör enligt vår mening strävan vara att en aktör skapas och att lokalisering av denna sker till Malå i Västerbotten. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till mom. 3 i den meningsyttring som är fogad vid betänkandet. I likhet med Mats Lindberg står jag självfallet bakom hela meningsyttringen och även de två reservationer som Socialdemokraterna har fogat till betänkandet. Jag vill också till slut säga att jag här saknar mina borgerliga kolleger på Västerbottensbänken. Jag skulle till dem ha velat ställa frågan om de vill vara med om att utdela detta dråpslag mot länets gruvnäring och mot Malå. Jag tänker framför allt på Ulla Orring, som i tidningsartiklar har framhållit att alla konstruktiva insatser måste göras för att rädda jobben i Malå. Var finns Ulla Orring i dag? Ulla Orring har sagt att vi inte kan ställa Malå kommun inför helt nya spelregler. Jag skulle ha velat ställa frågan: Är detta tomt prat eller allvarligt menat?

Herr talman! De geologiska förutsättningarna för att finna brytvärda malm och mineralförekomster i Sverige är mycket stora. Det finns ett stort intresse för de möjligheter som ligger gömda i den svenska geologin, inte minst från utlandet. Men hittills har företagen till stor del undvikit att satsa och investera i Sverige. Även nya engagemang från inhemska företag har varit alltför få, trots att det har funnits statligt prospekteringsstöd. En avgörande orsak till tveksamheterna hos aktörerna är bristerna i den geologiska kartproduktionen. Första ledet i prospekteringskedjan är att ta fram ett geologiskt basunderlag för områden som har en god malmpotential Det är här staten har ett alldeles särskilt stort ansvar. Vi vet att utländska prospekteringsföretag investerar i Sverige bara om underlag i form av geologisk information finns tillgängligt. Det är detta företagen frågar efter -- inte efter statligt prospekteringsstöd. För svenska prospektörer är tillgång till geoinformation lika viktig. Därför inriktar vi oss nu på att de statliga insatserna på prospekteringsområdet skall inriktas på en kraftig förstärkning av det första ledet i prospekteringskedjan. Den geofysiska flygmätningen får en förstärkning så att karteringstakten snabbas upp. År 2002 skall 75 % av landets yta vara färdigkarterad. Detta gagnar såväl prospektering som samhällsintressen i övrigt, vilket vi ser som en klar fördel. Västerbottens län och Norrbottens län sätter vi upp målet att ett modernt och heltäckande geologiskt material skall finnas färdigt så snart det är fysiskt möjligt, nämligen år 2010. Denna kartering inriktas främst på sådan geoinformation som är direkt väsentlig som underlag för prospekteringsbeslut. SGU får ökade anslag för att klara denna målsättning. För att ytterligare öka möjligheterna för gruvoch mineralföretagen att få tillgång till geomaterialet inrättas ett särskilt mineralkontor, vars uppgift blir att samla geoinformation som i dag finns spridd på olika ställen i landet till en geocentral. Det material som i dag finns hos NSG skall överföras till det nya mineralkontoret. Avsikten med att samla all geoinformation till ett ställe är att underlätta för prospekteringsintressenterna att få tillgång till det geomaterial som de behöver som underlag för väl underbyggda prospekteringsbeslut. Mineralkontoret skall aktivt marknadsföra materialet och fungera som ett serviceorgan. För utländska företag inom branschen skall mineralkontoret fungera som den naturliga inkörsporten till engagemang i Sverige. Inom SGU finns i dag ett rikt mått av kunskap och kompetens på geoområdet, och en mängd geoinformation som är viktig för en prospektör finns i SGU:s databaser. Det nya mineralkontoret kommer därför att ingå som en del i SGU. När det gäller var kontoret skall vara placerat anser vi att det skall lokaliseras till den del av landet där prospekteringspotentialen är mest lovande, i Västerbotten. Närmare bestämt skall kontoret ligga i Malå. Särskilda medel skall anslås till datautrustning, så att kommunikationen mellan SGU:s databaser och mineralkontoret blir effektiv. Staten har också ett övergripande ansvar för kunskapsutvecklingen inom den geologiska forskningen. Det är viktigt att det program för prospekteringsinriktad forskning som NUTEK för närvarande har hand om kan fortsätta. Detta är en bland flera geovetenskapliga forskningsfrågor som kommer att tas upp i 1993 Inom statens ansvarsområde ligger också minerallagstiftningen. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag om bl.a. anknytningen till naturresurslagen. Regeringen har aviserat ytterligare en översyn av minerallagen i syfte att stimulera till prospektering. Regler i lagstiftningen som direkt motverkar lusten till prospekteringsengagemang skall ses över. Senast i höst kommer regeringen att föreslå sådana ändringar i lagen som behövs för att ta bort nuvarande bromsklossar. Att staten har rätt till hälftenandel i ett gruvprojekt, utan något som helst ekonomiskt åtagande, är en regel som verkar avkylande på investeringslusten. Inte minst utländska prospektörer tänker sig för mer än en gång när man inser vilka rättigheter staten har skaffat sig. Att avskaffa kronoandelssystemet blir en signal till marknaden att prospekterings och gruvsatsningar blir mer lönsamt i Sverige i framtiden. Det vi nu åstadkommer är att vi skapar incitament för svenska och utländska prospekteringsföretag att vilja investera i Sverige. Vi sänder ut nya signaler. Det gör däremot inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Sveriges riksdag. Jag kan bara konstatera att vi har olika uppfattning om statens roll, här som i andra sammanhang när det gäller näringspolitik. Visst är det, som det står i s-reservationen, ett systemskifte. Även om vi -- tack och lov -- befinner oss på en annan nivå, så finns det paralleller till systemskiften på andra sidan Östersjön när det gäller synen på relationerna mellan statsmakten och näringslivet. Statens roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag att bedriva verksamhet i Sverige. Statens uppgift är varken att äga eller att driva företag. Det är inte heller en statlig uppgift att ge stödpengar till vissa branscher. Detta gäller även på det område vi nu diskuterar. Socialdemokraterna, som räds förändringar, vill ha kvar statligt stöd till prospektering, trots att erfarenheterna varit så nedslående. Trots den förödande kritiken mot den statliga prospekteringen och NSG:s prospekteringsverksamhet vill Socialdemokraterna fortsätta i i stort sett samma gamla hjulspår med ett nytt statligt bolag och med nya årliga tillskott från skattebetalarna till prospekteringsstöd. Allt detta är redan prövat. Resultatet är inte efterföljansvärt, och, mina herrar, det är inte näringen som protesterar. I en situation då svensk gruvnäring, precis som annan svensk industri, lider av rekordhögt skattetryck och kostnadsläge och mycket annat som var utmärkande för den tredje vägens politik, är det viktigare än någonsin att Sverige får en ny gruv-, mineral och prospekteringspolitik, som stimulerar prospektörer och företag till nya engagemang.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

Herr talman! Vi renodlar vad som är företagens uppgift och vad som är statens. Detta kommer inte att leda till att det blir mindre prospekteringsinsatser, utan det är mycket möjligt att det t.o.m. kommer att bli mer. T.ex. Boliden kommer att fortsätta med sin prospektering. Boliden, som har tagit emot 30 % av det prospekteringsstöd som har kommit genom NSG:s program, hör till dem som stödjer regeringen i denna fråga. Mats Lindberg säger att det av länderna i världen bara är Sverige som inte har något prospekteringsstöd. Detta är fel. Ett i detta sammanhang så viktigt land som Australien har inget statligt prospekteringsstöd. Staten är inte i dag ensam om att prospektera. De företag som i dag bedriver prospektering kommer att fortsätta. Att det för tillfället inte bedrivs mer prospektering på detta område beror dels på det jag sade i mitt huvudanförande, dvs. att det inte finns något ordentligt basunderlag att tillgå, dels på gamla försyndelser när det gäller vår företagsförvärvslagstiftning, men detta har vi ju nu klarat av. Vi har alltså öppnat Sverige och gjort det möjligt för utländska företag att engagera sig här. Med den gigantiska satsning vi nu gör på att få fram nytt material för prospekteringsinsatser, kommer den kompetens som Mats Lindberg talar om att få fullt upp att göra.

Herr talman! Vi gör nu i Västerbottens län och i Norrbottens län en mycket kraftig satsning på kartering. Det kommer att skaffa fram ytterligare sysselsättning i de länen. Men det är inte främst av den anledningen vi gör denna satsning, utan anledningen är att det här underlaget är så väsentligt viktigt för gruv och mineralindustrin för framtiden. Det kommer nämligen i förlängningen att ge fler sysselsättningstillfällen även längre fram i tiden. Mineralkontoret satsar vi på för att göra detta till ett effektivt kontor, som skall kunna samla in allt material som finns på olika håll och kanter, uppdatera det och se till att vi får ett modernt geomaterial som prospekteringsunderlag och att det marknadsförs såväl inom som utom landet. Detta kommer att locka till nya prospekteringsengagemang. Vi säger att detta skall ligga i Malå beroende på att det där redan i dag finns en hel del som man kan tillgodogöra sig i det här sammanhanget, och det vet Mats Lindberg lika bra som jag.

Herr talman! I mitt anförande undrade jag om det var rena okunskapen som var orsaken till förslaget och den argumentation som man för fram. Efter att ha åhört Karin Falkmers anförande har jag nästan blivit övertygad om att så är fallet. Vi har nu fått beskedet att det skulle vara bristen på basinformation som gör att olika bolag inte prospekterar. Det är verkligen förbluffande. Jag undrar vilka som har lämnat de uppgifterna. Erfarenheten sedan lång tid visar att när staten ökar sin insats ökar också bolagen sin prospektering, och när staten minskar sina insatser följer insatserna från bolagens sidan automatiskt med nedåt. Så det här med SGAB i Malå. Resultatet blir att den kunskap och de erfarenheter som finns försvinner. De personer i Malå som håller på med det här är ju uppsagda nu. Att då säga att karteringen skall vara en ersättning för att man tar bort stödet till prospekteringen vittnar också om stor okunnighet. Här måste jag också påpeka att Sverige vid en internationell jämförelse satsat mycket litet redan som det har varit. Orsaken till det är också att det inte är några bolag som går in och tar den risken. Självfallet kan man ha åsikten att staten inte skall bidra med några pengar här utan att bolagen får ställa upp med slantarna. Men det är ju på grund av det förhållandet att de inte gör det som staten har gått in och bidragit med pengar. Det är anledningen till stödet. Samlingspartiet som för Kristdemokratiska samhällspartiet i Malå säger att den grundläggande uppfattning som förslaget är baserat på är orealistisk, nämligen att gruvföretagen av egen kraft skulle vara beredda att finansiera det risktagande som all prospektering innebär. Kan det vara så att det är för att de bor nära verkligheten, för att de har kunskaperna som de skriver under ett sådant uttalande?
Herr talman! Det är inte gruvföretagen som har protesterat mot regeringens förslag! För övrigt undrar jag om John Andersson har läst riksdagens revisorers enorma kritik mot NSG och prospekteringsstödet. De kom fram till att det väsentliga att satsa på är det första ledet i prospekteringskedjan. Det är detsamma som chefen för Boliden skriver i en tidningsartikel, det är detsamma som de utländska företagen säger när de tar kontakt med Sverige: Vi vill ha ett bra underlag -- då kommer vi in och prospekterar själva. Jag undrar också om John Andersson är medveten om vad prospekteringsstödet har inneburit i kostnader. NSG:s insatser i prospekteringsstödet skapade 80 arbetstillfällen. Om man slår ut det stöd som har runnit ut på antalet arbetstillfällen finner man att varje sådant arbetstillfälle kostade 747 000 kr. Så kan vi inte fortsätta. Det vi nu gör är att företa förändringar för att få ett bättre klimat -- det gör vi på det näringspolitiska området i dess helhet med vår politik. Dessutom gör vi denna gigantiska satsning på Västerbottens län och Norrbottens län, som exklusivt är inriktad på att få fram bättre underlag, som prospekteringsföretagen kan använda. Vi gör det möjligt för dem att få det lättillgängligt genom att skapa ett mineralkontor i
Herr talman! Jag måste verkligen protestera när Karin Falkmer säger att man gör en gigantisk satsning i Malå när man nu drar bort prospekteringsstödet på 40 -- 50 miljoner, lägger ut 10 miljoner i stället och avskedar folk i Malå. Detta är en gigantisk satsning! Vi undanber oss sådana gigantiska satsningar till Västerbotten framdeles. Vi stoppar inte länge för sådana satsningar. Det är ju inte så att Västerbotten är en vit fläck på kartan när det gäller karteringen. Jag har sedan länge mycket goda kontakter med dem som nu berörs så jag vet att det finns områden som är karterade. Men jag har inte sett att några bolag har rusat till de områdena för att lägga ut pengar på att prospektera. Nej, inte alls! -- Så var det med den saken. Karin Falkmer säger, med hänvisning till vad revisorerna har sagt, att den statliga prospekteringsverksamheten har misslyckats. Riksdagsrevisorerna i all ära, men då det gäller att bedöma prospekteringsverksamhet och gruvnäring tror jag nog inte att de är de rätta att bedöma vad som är rätt eller fel. Jag vill återigen påpeka att det verkar som om regeringen och regeringspartierna tror att man kan få fram ett visst resultat per insatt krona. Det är inte på det sättet. Man går ut och letar malm, och det är inte säkert att man hittar någon malm -- är det då misslyckat? Nej, man har ju gjort ett försök, och det visade sig att det inte fanns någon malm där. Det är otroligt att regeringen kan bygga upp ett förslag på argumentationen, att man hittills inte har lyckats hitta så många fyndigheter i förhållande till insatsen i pengar. Då det gäller satsningen på 100 000 kr. som Falkmer räknade upp vill jag säga att vi har ett exportvärde från gruvnäringen som, skulle jag tro, ligger på 6 à 7 miljarder kronor. I förhållande till det är det inte stora slantar som satsas på att hitta nya fyndigheter. Tvärtom. Jag vill åter påminna om att det vid en internationell jämförelse är en mycket låg summa som satsas här i landet i förhållande till produktionen.
Herr talman! Det är uppenbarligen inte lätt att tillfredsställa västerbottningar! Den satsning som vi gör på att få fram geomaterial innebär 10 miljoner extra i 18 år -- det är 180 milj.kr. Satsningen skulle säkerligen ha varit större om det över huvud taget hade varit fysiskt möjligt att jobba fram det geomaterialet snabbare. Vår politik är framåtsyftande. Vi gör detta för att få fram material som kan användas av prospektörerna och som de frågar efter. Vi reparerar härigenom försyndelser av den gamla regeringen, som inte har sett till att Sverige har ett modernt geomaterial på det här området. Vi satsar nu kraftigt inom ett område som socialdemokraterna gruvligt har försummat. Vi drar in på ett annat område, där Socialdemokraterna och vänsterpartierna här i riksdagen bildligt talat låtit pengarna rinna ut i sanden.

Herr talman! Det händer mycket inom svensk gruvindustri för närvarande. Det mesta är tyvärr av negativt slag, och det senaste inslaget är regeringens förslag om en avveckling av prospekteringsverksamheten och nämnden för statens gruvegendom; i förlängningen blir det också en avveckling av SGAB:s Division prospektering. En kompensation med inrättande av ett mineralkontor kallas av utskottets taleskvinna för en stor satsning för gruvindustrin. Gruvbrytningen resulterar förr eller senare alltid i att malmreserverna i de bearbetade fyndigheterna tar slut och att man tvingas att stänga dessa. För att långsiktigt kunna upprätthålla en produktion är det därför nödvändigt att kontinuerligt tillföra branschen nya fyndigheter. Prospekteringsverksamheten är därför en livsavgörande förutsättning för den svenska gruvindustrins framtid. Antalet svenska gruvor har under de senaste åren drastiskt minskat. Orsaken till detta finns att söka i trytande malmreserver och låga metallpriser. Totalt hade vi 43 gruvor i drift 1977, medan endast 24 gruvor bröts under 1990. Flera av dem som fortfarande är i drift har en mycket osäker framtid, och för några har beslut redan fattats om nedläggning. Men glädjande nog finns det också fyndigheter som har nyöppnats eller återupptagits under de senaste åren. talet i det närmaste halverats då i dag drygt ca 6 000 människor är sysselsatta inom branschen. Om inga nya fyndigheter tillförs gruvbranschen kommer inom loppet av några år endast järnmalmsgruvorna i malmfälten och Aitikgruvan i Norrbotten att vara i drift. Om några år skulle således tre gruvor vara verksamma. Följaktligen finns det mycket stora behov av insatser, om den svenska gruvnäringen skall överleva, och här brådskar det. Men i stället väljer regeringen motsatt väg och föreslår att man skall lägga ned nämnden för statens gruvegendom och upphöra med den statliga prospekteringen. Som den ende gruvarbetaren i riksdagen har jag all anledning att känna stor oro för näringens framtid. Jag måste erkänna att jag personligen inte ens är nöjd med mina partivänners reservation i näringsutskottet. Men jag förstår deras resonemang -- de har genom kompromisser försökt rädda det som räddas kan. Utsikterna att vinna gehör för vår motion är tämligen minimala, varför jag är nödsakad att yrka bifall till reservationen -- av två onda ting väljer man dock det minst onda. Om utskottets förslag antas av riksdagen kommer förutsättningarna för SGAB:s prospekteringsverksamhet helt att försvinna, då all statlig prospektering upphör. Prospekteringen kommer att ersättas av en utökad kartering i Norr och Västerbotten, och verksamheten kommer att läggas under SGU. Utökad kartering i all ära! Men det behövs också fortsatt prospektering. Kartering och prospektering utesluter inte varandra. Det svenska urberget är mycket intressant. I Sverige finns Europas största järnmalmsgruva, guldgruva, koppargruva och blygruva. Det finns således, enligt mitt förmenande, behov av många fler hål i den svenska backen. Sverige är faktiskt inte så perforerat som utskottsmajoriteten gör gällande.

Herr talman! Vi kan konstatera att 1980-talets prospekteringspolitik inte har varit framgångsrik. I motsats till vad John Andersson har sagt har staten ökat sina insatser för att subventionera och stödja prospekteringsverksamhet. Samtidigt har gruvbolagen minskat sina insatser. Stora pengar har satsats. Men det har gett få nya gruvor och få nya arbetstillfällen. Det finns också ett utbrett missnöje med organisationen och NSG:s sätt att arbeta. Vi kan också se många exempel på att karteringen har varit bristfällig, och det har t.o.m. funnits exempel på kartor från 1930-talet som skall fungera som underlag för gruvintressenter. Det är klart att de kartorna behöver moderniseras. Det krävs åtgärder för att stimulera gruvnäringen, det krävs en ekonomisk politik i allmänhet som gynnar företagsamhet, och det krävs bättre villkor för näringslivet att kunna stå på egna ben och skapa resurser för att klara den egna råvaruförsörjningen. Vidare krävs det åtgärder som underlättar och uppmuntrar företagens egna prospekteringsinsatser, genom att tillhandahålla basinformation och underlagsmaterial -- en prospekteringens infrastruktur. Moderaterna och Folkpartiet i Västerbotten blev inte helt nöjda med näringsministerns förslag i budgetpropositionen. Det var två problem som vi upplevde inte var helt lösta. Det ena gällde den långsiktiga utvecklingen för gruvnäringen. Det andra gällde de akuta problemen i Malå kommun. Det positiva i regeringens budgetförslag var ett förslag om en ökning av anslagen till den geofysiska flygmätningen med 4 milj.kr. Karin Falkmer har utvecklat de frågorna. Därmed får prospekteringen, som är beroende av sådan geoinformation, snabbare tillgång till den, och kostnaden per ytenhet kan sänkas väsentligt. Utskottet går nu vidare och föreslår en ökning av anslaget till den prospekteringsinriktade karteringen till 10 milj.kr. per år. Resurserna skall styras till just baskarteringen i Norr och Västerbotten. Därmed kommer underlaget för gruvföretagens egna prospekteringsinsatser att främjas på ett långsiktigt sätt. Det andra positiva i utskottets förslag till förändring av näringsministerns förslag är att ett mineralkontor bör etableras i Malå. Därmed skapas en organisation som kan samla in, uppdatera och bearbeta information som är relevant för prospekteringen, samt tillhandahålla och marknadsföra information för gruvintressenter -- inhemska och utländska. Med mineralkontoret skapas också förutsättningar för att bibehålla kompetens på mineralområdet i Malå. Omstruktureringen av prospekteringsverksamheten drabbar därmed inte Malå lika hårt som annars skulle bli fallet. SGAB i Malå får också rimliga förutsättningar att omstruktureras. Utskottet har alltså förbättrat näringsministerns förslag på ett positivt sätt. För gruvnäringens långsiktiga framtid och för Malå som ort är detta ett klart steg framåt jämfört med det förslag som först presenterades. Vi kristdemokrater har också varit aktiva på olika sätt för att få till stånd förbättringen. Nu hänger mycket på hur näringsdepartementet och SGU hanterar de praktiska frågorna när det gäller karteringsverksamheten och uppbyggnaden av mineralkontoret. Det gäller för SGU att tillvarata den kompetens som finns i Malå. Det gäller att se till att karteringsmaterialet inte bara samlas in och analyseras i Malå utan att det också behålls på platsen och finns tillgängligt där. Mineralkontoret måste bli en relativt självständig del av SGU -- ungefär som Bergmästeriet är en egen enhet i dag inom SGU. Om mineralkontoret skulle bli någon form av B avdelning till SGU i Uppsala, riskerar riksdagens beslut att bli förfelat. Anledningen till att jag har väckt denna fråga är att SGU:s sätt att hantera just kartering för prospekteringsändamål hittills inte har varit tillfredsställande. Jag tror att jag kan göra mig till tolk för alla regeringspartiers representanter från Västerbottens län, när jag säger att vi kommer att noggrant följa det praktiska fullföljandet av riksdagens beslut. Vi kommer alltså att bevaka att intentionerna i de beslut riksdagen skall fatta kommer att bli förverkligade. Socialdemokraterna riktar kritik mot utskottets framarbetade lösning. De vill utreda vidare. De visar i sitt yttrande en stor förkärlek för NSG som organisation, även om de numera kan tänka sig andra organisationsformer. Men för det senare visade de inte något större intresse i höstas. Då var NSG det bästa på jorden. Men tydligen har insikten kommit om att den gamla strukturen var misslyckad. Problemet är att Socialdemokraterna vill fortsätta i stort sett i gamla hjulspår, som knappast långsiktigt löser varken gruvnäringens eller Malås akuta problem. Nej, tvärtom. Det nya bolag som Socialdemokraterna vill skall sköta de statliga prospekteringsinsatserna kan tydligen ligga litet var som helst. Malå pekas inte ut. I Socialdemokraternas reservation framgår det att det kan bli ''till en ort i något av de områden som är mest intressanta från prospekteringssynpunkt''. Hur förklarar ni för malåborna, Mats Lindberg, att ni kan tänka er att placera den nya organisationen som ni förespråkar på en annan ort än Malå? I era tidigare attacker mot oss i regeringspartierna har just situationen i Malå varit ett av huvudnumren. Men ni vågar inte gå lika långt som utskottet går när det gäller att peka ut orten som den nya verksamheten skall ligga på. Herr talman! Med den betydande förbättringen av regeringens förslag som utskottet arbetat fram, anser jag att förslaget är godtagbart, både för gruvnäringen som sådan och för Malå kommun. Den omstrukturering som sker kommer ändå att skapa problem för malåborna, och det är beklagligt. Men den osäkerhet som nu präglat den här frågan sedan i höstas blir inte mindre av att, som Socialdemokraterna föreslår, frågan utreds vidare. Följs Socialdemokraternas linje kan det sluta med att Malå inte får någonting. Nu gäller det att se till att det praktiska fullföljandet av utskottets riktlinjer blir så bra som möjligt för Jag anser dock att regeringen inte får stanna vid dagens beslut när det gäller ambitionen att främja en stark och långsiktig gruvnäring i vårt land. Som vi har pekat på i vår motion finns ytterligare uppslag som borde övervägas av regeringen. geokompetens vid universitet och högskolor bör effektiviseras och förstärkas. Inrättande av någon form av resultatutjämningsfond i boksluten dit gruvbolagen kan avsätta icke beskattade medel till prospekteringsverksamhet bör också övervägas. Alternativt bör arrendeavgifterna för gruvverksamhet kunna avskrivas mot uppkomna kostnader för prospektering och gruvundersökningar. Det finns en del andra idéer som bör utredas och utvecklas ytterligare som berör olika departementsområden i regeringen. Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte säga att min kunskap på det området är fullständig på något sätt. Min auktoritet på området kanske något stärks av att min morfar har varit kollega till Bruno Poromaa i gruvan i Kiruna. Jag har emellertid försökt sätta mig in i de här frågorna, särskilt under det gångna halvåret. Jag har pratat med en lång rad människor. De enda som har talat gott om NSG som organisationsform har varit socialdemokratena. Näringslivet, människorna i Malå m.fl. har sagt att den här formen inte har varit bra. Det är den kritiken jag har tagit till mig. Jag har nämligen bedömt att dessa människor kan det här minst lika bra som socialdemokraterna i riksdagen, om inte bättre. Jag noterar att Mats Lindberg inte ger något klart besked om Malå kommer att få den organisation som socialdemokraterna vill utreda under en viss tidsperiod. Vi vet inte heller hur lång den är. Det kan sluta litet grand hur som helst. Nu skall det ligga så nära Malå som möjligt. Det är i alla fall något starkare än förslaget i reservationen. Den osäkerhet som man sprider kring Malå som kommun är större än den osäkerhet som har uppstått på grund av, tycker jag, det alltför snåla beskedet från regeringen och näringsministern. Det ger i alla fall en klar signal inför det beslut vi skall fatta i riksdagen om att det här finns någonting att bygga vidare på. Här skapar man förutsättningar för att utveckla något, och det kommer att skapa en situation som medför att många jobb kan behållas i Malå och att man kan behålla den kompetens som finns. Det ser jag som mycket positivt. Omstruktureringar och förändringar är alltid smärtsamma oavsett om man med en socialdemokratisk skolminister lägger ner skolöverstyrelsen eller om man med en moderat näringsminister gör förändringar i gruvprospekteringen. Det gäller att se till att det här blir så bra som möjligt. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen med det besked utskottet ger.

Herr talman! Jag skall inte tolka Karin Falkmer, men jag tror att ordet ''gigantisk'' mera avsåg karteringsinsatserna än själva anslaget till kontoret. Mats Lindberg, man måste se det här i sin helhet. Det handlar om pengar för själva driften av kontoret och den verksamhet som redan finns där, och det handlar om karteringssatsningarna. Som jag påpekade i mitt anförande bör mineralkontoret få en viktig roll i sammanhanget. Jag tror också att SGAB har stor potential att utvecklas som mera av ett traditionellt konsultbolag gentemot gruvnäringen. Därmed kan också SGAB:s befintliga verksamhet i och för sig krympa, men den kanske inte behöver krympa så mycket som de värsta scenarierna innebär. Det finns nämligen också möjlighet att sälja tjänster och därmed stå på egna ben. Men visst kommer det att innebära neddragningar i Malå. Det är bekymmersamt, och det är självfallet en sak som oroar mig. Samtidigt inser jag att det gamla systemet och den gamla organisationen inte är postitiv långsiktigt. Vi kan inte bara pumpa in pengar i en verksamhet som inte har fungerat. Vi måste hitta nya vägar. Jag tycker att utskottet har kommit en bra bit på den vägen.

Herr talman! Jag tror att Stefan Attefall skall vara litet försiktig med sina uttalanden. En herre vid namn Thure Lindblom som representerar kds i Malå har skrivit under en skarp protest mot förslaget att slopa all statlig prospektering. Han säger klart och tydligt att den uppfattning som förslaget är baserad på är orealistisk. Hänvisningen till vad man säger i Malå tycker jag var mycket olycklig. Sedan till bristerna i prospekteringen. Det har nu hävdats från två håll. Ta då och tala om vilket resultat som skulle ha varit tillfredsställande. Ni säger hela tiden att prospekteringen inte har varit tillfredsställande. Man har inte hittat nog många fyndigheter. Ni kan väl nämna ungefär hur många fyndigheter man skulle ha hittat med de här insatsrna för att det skulle vara tillfredsställande. Jag betvivlar inte att Attefall och de övriga ledamöterna på Västerbottensbänken från regeringspartierna har försökt att påverka industriministern. Det tror jag säkert, men jag vet hur svårt det är att påverka honom. Det mineralkontor man nu får med kanske 18 anställda kan väl inte vara en gigantisk satsning om man samtidigt avskedar 62 människor med gedigna kunskaper och erfarenheter av att leta malm. De skickar man i väg. Vad är det för en satsning? Kan det vara ett resultat att yvas över? Stefan Attefall sade att kontoret i Malå inte skall bli något B-kontor. Chefen för SGU i Uppsala har redan uttalat sig i tidningen och sagt att SGU skall anställa tio geologer för pengarna. Har Attefall och de övriga ledamöterna på Västerbottensbänken i det borgerliga blocket försäkrat sig om att de tio som Carlsson säger att han skall anställa verkligen anställs i Malå, eller kommer de att anställas i Uppsala? Vi vet hur det gick med chefstjänsten i borrkärnearkivet. Efter många år uppmanade Westerberg SGU att begära att tjänsten inte skulle behöva placeras i Malå. Det blev resultatet. Det kanske går på samma sätt med lokalkontoret.
Herr talman! Min partikamrat Thure Lindblom i Malå reagerade när de första beskeden kom. Han har inte reagerat på det förslag som utskottet har kommit med nu. Man reagerar självfallet som lokalpolitiker och kräver förändringar. Jag har naturligtvis varit i kontakt med både honom och andra. Att vi har skrivit en motion och agerat i frågan beror bl.a. på att jag delar en del av reaktionen. Det gäller att försöka hitta lösningar i ett framtidsperspektiv. Man kan inte bara fortsätta i gamla hjulspår för att just nu rädda ett antal arbetstillfällen på en viss plats. Det gäller att hitta långsiktiga lösningar som är hållbara. Det är detta som har varit strävan från oss som har motionerat men också från utskottets sida, som jag har upplevt det. Det är det som är intressant i sammanhanget. Det skall bli mycket intressant att följa SGU:s sätt att hantera den här frågan. Det finns klara direktiv i utskottets skrivning. Men som i all annan verksamhet handlar det om hur man praktiskt genomför saker, vilken typ av människor man anställer och hur man organiserar verksamheten. Det är mycket viktigt att se till att Malå får del av kompetensen, så att det inte blir någon halvmesyr. Jag vill höja ett varningens finger, och jag kommer att ha ett öga på utvecklingen. Frågan om chefen för borrkärnearkivet är ett bra exempel på den kritik som skall riktas mot den förra regeringen. Det var den som borde ha åtgärdat den biten. Det är en diskussion som har förts under flera års tid. De nuvarande regeringspartiernas företrädare i Västerbotten har försökt få chefen till Malå, men de har inte fått något stöd av den socialdemokratiska regeringen. Problemet är att de här frågorna har skötts så dåligt. Eftersom man inte har vidtagit nödvändiga åtgärder tidigare, hamnar vi i den här situationen just nu när vi har en bekymmersam lågkonjunktur. Det är så på alla områden i samhällslivet. De nödvändiga förändringar som vi tvingas göra nu sker i en lågkonjunktur. De skulle ha skett i en högkonjunktur, då man lätt skulle ha kunnat skapa nya arbetstillfällen för de människor som måste flytta på sig. Det är det dilemmat vi befinner oss i när det gäller mineralprospekteringsfrågorna, NSG:s verksamhet i SGAB i Malå osv. Det är den bistra verklighet vi lever i. Om dessa problem bör man snarare ta en diskussion med socialdemokraterna än med mig.
Herr talman! Kan man nu när Stefan Attefall har sin sista replik kvar få en riktig redogörelse över hur ett tillfredsställande resultat skulle ha sett ut när det gäller den statliga prospekteringsverksamheten? Jag har frågat flera gånger, men det är omöjligt att få ett svar. Om man kan konstatera att verksamheten har varit otillfredsställande måste man också kunna svara på hur den skall se ut för att vara tillfredsställande, om man nu vet precis hur det här skall ordnas upp i framtiden. Det är ju det ni påstår er veta. Självfalllet är jag för långsiktiga lösningar. Jag kan också hålla med om att man behöver förändra. Jag har själv skrivit motioner tidigare här i riksdagen om att man skall förändra just den här verksamheten och få en aktör på fältet. Den aktören skall självfallet finnas i verksamhetsområdet.

Det är otroligt att man kan säga att det rör sig om gigantiska satsningar och att man därmed finner långsiktiga lösningar. Jag tycker att Stefan Attefall i slutomgången, så att hela kammaren får veta, skall svara på hur ett tillfredsställande resultat skulle ha sett ut. Nu har man tydligen hängt upp hela förslaget på att resultatet inte har varit tillfredsställande. Då måste man självfallet kunna säga hur det skulle ha varit för att vara tillfredsställande. Jag utgår från att verksamheten i så fall skulle ha fått fortsätta.
Herr talman! Jag kan självfallet inte ge exakta besked om hur ett tillfredsställande resultat av olika insatta pengar och olika verksamheter ser ut. Jag konstaterar bara att mellan 1975 och 1987 har vi satsat 1,3 miljarder i prospekteringsverksamhet. Mellan 1983 och 1990 har vi satsat 816 milj.kr., vilket i dags dato har resulterat i 80 gruvjobb. Med de intryck jag har fått efter att ha talat med olika intressenter, näringen och de som arbetar med detta och efter att ha hört kritiken mot hur det har fungerat, kan jag inte dra någon annan slutsats än att det här inte har varit en tillfredsställande lösning. Jag tar inte på mig större uppgifter än att jag konstaterar att jag inte upplever att det har varit en tillfredsställande lösning. Om John Andersson tycker att det här är rätt utdelning på insatta pengar, förstår jag hans argumentation här i kammaren. Jag har en något annan uppfattning. Problemet för John Andersson är att han i slutomröstningen har att välja mellan två förslag för Malås del. Det gäller att vi skall satsa på ett mineralkontor. Det innebär att vi kan behålla en del av kompetensen på orten. SGAB kan få en chans att omstruktureras och bli mer av ett säljande konsultbolag gentemot de privatintressenter som vill utnyttja deras tjänster. Det skapas då en del arbetstillfällen i Malå. Alternativet är att fördröja osäkerheten i Malå genom att utreda vidare enligt socialdemokratisk modell. Då vet man inte ens om det blir något kvar i Malå i framtiden när socialdemokraterna har utrett färdigt och olika orter har slagits om var den nya organisationen skall finnas enligt den socialdemokratiska modellen. Det tycker jag är en sämre lösning. Därför kommer jag att tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, även om den inte fullt ut lever upp till mina motionskrav. När det gäller gruvverksamhet har vi, så länge människor har funnits i det som i dag är Sverige, hämtat resurser ur marken. Det började med sten, och det fortsatte med mineral. Nu är det risk för att den epoken är slut i Bergslagen. Grängesbergsgruvan, som ingen vet hur länge den har använts, står stilla i dag. Gruvan i Falun, som också har en oerhört lång historia, skall det inte brytas mera i. Det här är en illustration av hur pass långsiktig gruvhantering kan vara. I Bergslagen finns det i dag oräkneliga nedlagda gruvor men få i drift. Därför måste man självfallet satsa på att skapa förutsättningar för ny gruvdrift, och då måste man kunna leta reda på malmen. Baskartering är bra, och det behövs insatser på det området. Det har gjorts för litet i Sverige på den kanten. Det här är åtgärder på lång sikt, och medan man väntar på resultatet av dem riskerar gruvnäringen att helt och hållet dö ut i Bergslagen. Då försvinner kunnandet och en kultur. I svensk näringspolitik är huvudbudskapet till marknaden i dag: Ta för er! Svenska folket bjuder! Men i det här ärendet tror jag inte att marknaden kommer att ha någon nytta av den signalen, eftersom förutsättningarna för gruvnäringen försämras så radikalt genom det regeringsförslag och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag tillhör också dem som har min förankring i gruvnäringen, i min farmor Kata Dalström, som klättrade i Bergslagens gruvor i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hon skulle kanske med intresse ha tagit del också av den här debatten. Som representant för Ny demokrati i näringsutskottet har jag anslutit mig till utskottets majoritet, efter rätt djupa diskussioner, som jag upplever det. Efter att ha lyssnat på debatten här, exempelvis på John Andersson, känner jag mig förvånad över att man inte ser sambanden i stort, att det tidigare inte har funnits förutsättningar i landet för att bryta och för att intressera nya gruvföretag att komma till oss. Vi har haft ett relativt sett dåligt underlag, och det måste förbättras. Framför allt har vi inte haft några incitament till lönsamhet, så länge som kronoandelssystemet suger upp 50 % av den vinst som ett gruvföretag skall arbeta med. Det skapar knappast någon motivation för industrin. Nu är dessa hinder undanröjda, och vi får en bättre, uppdaterad kartering samt en möjlighet till bättre lönsamhet. Vi skapar alltså nya förutsättningar, eftersom de gamla förutsättningarna inte har gett oss någon lönsam gruvindustri, som vi har hört i många inlägg i dag. Malå, ser vi som en naturlig lösning, där det finns klart angivna regler för att resurserna skall disponeras för kartering, för att ge underlag för industrin, framför allt utländsk industri, att bli intresserad av prospektering, som man själv driver i egen regi till egna kostnader. Det ser vi som väsentligt. Vi har framför allt biträtt utskottets betänkande mot den bakgrunden att vi utgår från att mineralkontorets verksamhet skall baseras på och byggas upp på den kompetens som finns där uppe, och därefter skall man arbeta vidare. Vi kommer verkligen att se till att man utnyttjar den kompetensen. Framför allt blir det sedan en fråga om att marknadsföra resultatet av mineralkontorets verksamhet, vilket vi har angivit i ett särskilt yttrande. Vi vill lägga 1 milj.kr. på marknadsföringen av den nya inriktningen och det nya material som man får i händerna när det gäller svensk gruvindustri.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill ändå säga till Bengt Dalström, att medan gräset växer dör kon. Jag tror att han är så pass gammal att han vet det. Ni i Ny demokrati utgår från att saker och ting kommer att ske så som ni tänker. Jag skulle vilja varna för sådana fromma förhoppningar.